Herr talman! När majoritetsförhållandena i parlamentariska sammanhang är en smula oklara är det väl inte så underligt om det förekommer åtskillig politisk hästhandel. Men när det gäller regionoch planpolitiken har det gått betydligt längre än så. Det regionpolitiska spelet kan närmast liknas vid en Skansenauktion, där framför allt centern och socialdemokraterna försöker överbjuda varandra och där länens befolkningsramar friskt rasar i höjden, allt medan autionsförrättaren svingar klubban och själv försöker stå på så många ståndpunkter som möjligt på en gång. Vad är det som gör detta auktionerande inför folket nödvändigt? Det är trycket från opinionen, bl.a. trycket från det som brukar kallas den gröna vågen. Den gröna vågen är en delvis mycket sammansatt och dubbelbottnad företeelse, åtminstone än så länge. Den har åtskilliga konservativa och tillbakablickande inslag, men den innehåller också ett stort mått av politisk progressiv samhällskritik. Den gröna vågen har kort sagt åtskilliga förutsättningar att med tiden bli en röd våg. Trycket från den vågen är kännbar, särskilt för de politiker som valt rollen att administrera storkapitalismens samhälle, där koncentrationen och avfolkningen ständigt skrider vidare med en naturlags styrka. Socialdemokratin sitter här i rävsaxen. Man vill inte och kan inte bryta med kapitalismen. Man är bunden av dess utvecklingslagar, men man måste inför folket framställa det som om man vill någonting annat. Folk skall fås att tro och rösta på en sak, och medan de tror skall deras vaksamhet mot den skoningslösa koncentrationen dämpas. Om propositionen 111 kan det med goda skäl sägas att den är opium för folket. I det lilla propositionshäftet, som gör tjänst som propagandabroschyr, sägs det på sidan 11 att alla vuxna så långt möjligt skall få arbete i hemorten eller i dess närhet. Det kunde lika gärna ha skrivits av centerpartiet, för grönare kunde det inte vara. Men denna publikfriande målsättning tas eftertryckligt tillbaka i bilaga 1, sidan 475. Där talar siffrorna om vad det verkligen gäller. Enligt regeringens befolkningsramar skall storstäderna fram till 1980 få ta emot mellan 115 000 och 250 000 nya inflyttare. Och de inflyttarna skall komma från samma håll som de sedan länge har kommit från: främst från skogslänen. Skogslänen skall enligt regeringens befolkningsramar på tio år förlora upp till 70 000 människor genom utflyttning, såvitt inte landet får en utomordentligt stark invandring, något som är högst osannolikt. Det är vad regeringen inriktar planeringen på. Det är verkligheten när man klär av den statsministerfraserna. Målsättningen oförändrad befolkning för skogslänen betyder alltså i verkligheten fortsatt utflyttning. Men hur är det sedan i sin tur med målsättningens trovärdighet? Den är också lindrigt sagt tvivelaktig. Bilagan rörande regionpolitiken är på över 500 sidor. Regeringen gör stort nummer av målsättningen oförändrad befolkning i skogslänen. Men ingenstans på dessa 500 sidor gör man minsta försök att beräkna den faktor på vilken allting vilar, nämligen hur många nya jobb som måste skapas i avfolkningsområdena för att man skall hindra befolkningsminskning under 1970-talet. Det finns inte minsta kalkyl som berör det problemet. Det finns ingen kalkyl på hur många jobb olika åtgärder kan skapa. Det finns ingen kalkyl på vad det kostar att nyskapa det antal jobb som måste till för att uppnå målsättningen. Hela kanslihusets expertstab har inte kunnat åstadkomma ett svar på den enkla frågan om hur många nya jobb som behövs för att hindra folkminskning. Och ingen socialdemokratisk Norrlandsrepresentant har kommit sig för att fråga regeringen i saken. Om man inte vet hur många jobb som krävs, om man inte vet vad det skulle kosta att skapa dem, när man inte kan tala om vare sig vad privatföretagen tänker investera eller huruvida statsföretagen förmår öka sin sysselsättning — hur kan man då över huvud taget sätta upp en befolkningsmålsättning? Det kan man bara under en enda förutsättning - att befolkningsmålsättningen bara är avsedd som ren propaganda. Under den tid regeringens lokaliseringspolitik hittills tillämpats har skogslänen gått starkt tillbaka. Enligt folkräkningarna har skogslänen mellan 1965 och 1970 gjort en nettoförlust på omkring 50 000 arbetstillfällen. Enligt arbetskraftsundersökningarna har samma län från tredje kvartalet 1970 till tredje kvartalet 1972 ytterligare förlorat bortåt 8 000 arbetstillfällen. Men om man vill ge skogslänen en bibehållen befolkning, då kan ju utvecklingen inte få fortsätta på det sättet. Om regeringen vill uppnå sin målsättning måste man fram till 1980 i skogslänen skapa allra minst 100 000 nya arbetstillfällen. Men om det problemet säger propositionen inte ett ord. Man gör inte ens ett försök att komma med en kalkyl. De medel man presenterar är ungefär desamma som man tillämpat sedan 1965, de medel som alltså inte har kunnat hindra skogslänen att tappa omkring 10 000 arbetstillfällen om året. ättningen ständigt krymper i en region, om förlusten av arbetstillfällen är så stor som den är i skogslänen, om en regering påstår att den med liknande medel som hittills skall garantera skogslänen oförändrad befolkning — då är inte det trovärdigt. Man kan inte vända en minskning på 50 000 på fem år till en ökning med upp emot 100 000 på tio år genom att använda samma medel som under den tid minskningen inträffade. Regeringens målsättning är en fras, utslungad under trycket från den gröna vågen. Det är en fras som skall dölja att koncentrationen och Nr 144 avfolkningen i verkligheten skall gå vidare. Fredagen den På liknande sätt är det med den fysiska riksplanen. En sådan plan är i 15 december 1972 och för sig högst angelägen. Den borde ha funnits redan när den verkligt svårartade typen av miljöförstöring började göra sig gällande under den ödesdigra slapphet som präglade epoken Erlander. Men innehållet i den plan som nu presenteras är inte ett innehåll i folkflertalets intresse. Planen är ingen plan i egentlig mening. Bara i få undantagsfall tar den ställning till viktiga planfrågor. Den är egentligen mest ett informationsmaterial utan rättsverkan. Många människor tror i dag att därför att experterna har målat en viss älvdal grön på en karta, så skall den älvdalen skyddas. Men planpolitiska ställningstaganden tas inte nu i konkreta frågor. Planen är ett underlag för framtida ställningstaganden, och en plan som styckats upp i en oändlig serie hittills okända detaljbeslut är ju ingen plan, i synnerhet som ingen i dag kan förutsäga efter vilka linjer detaljbesluten skall fattas. Låt mig ge ett typiskt exempel på detta. I planen talas i starka ord om miljö och ekologi. Det talas om att vattenkraftsepoken snart är slut. Man får det allmänna intrycket att regeringen är positiv till att spara de återstående älvarna. Allt detta är inbillning. För samtidigt propagerar ledande socialdemokratiska politiker för utbyggnad av Kalix älv, detta trots att man i Ritsemfrågan gav löftet att för alltid spara Kaitum som ingår i Kalix älvsystem. Sådan är riksplanens innehåll — ord som döljer avsikten, frasradikalism som döljer kapitalistisk exploateringsfilosofi. Samma sak går igen när det gäller tung industris lokalisering. Regeringen talar i bilaga 2 mycket om att lokaliseringen skall ske efter miljömässiga synpunkter. Men innebörden av det är inte vad den synes vara. Det s.k. miljöpolitiska resonemanget går nämligen ut på att det är speciellt miljövänligt, åtminstone i de allra flesta fall, att lokalisera de miljöförstörande industrierna till Västkusten, där vattnen ännu inte är lika fördärvade som på ostkusten. Det talas om att så stor del av tillväxten som möjligt måste ledas bort från Västkusten. Men samtidigt förkastar rapporten, som civilministern ansluter sig till, i stort sett inlandslokalisering och bedömer nästan alla industrityper som relativt olämpliga för ostkustlokalisering. Regeringen accepterar storindustrins önskemål om koncentration till sydvästra Sverige. Man draperar detta i miljöresonemang, som döljer att hela miljövården går ut på att hitta vatten där storindustrins föroreningar skall synas så litet som möjligt. Riksplanens material hade kunnat läggas till grund för en helt ny epok i miljöoch lokaliseringspolitik. Men här har den missbrukats som kuliss för en geografisk industrikoncentration och ett accepterande av storindustrins intressen att få fria utsläpp. Hur står då oppositionspartierna till koncentrationen och avfolkningen? Folkpartiet har uppenbarligen avbrutit sin smekmånad med decentralisterna och står samtidigt på flera olika ståndpunkter. Dels vill man hålla sig väl med avfolkningsbygderna, dels vill man å andra sidan inte försvaga storstadskoncentrationen. Ungefär detsamma gäller för moderaterna, som ständigt talar om behovet av hjälp och åtgärder för de län som är drabbade av avfolkningen men som samtidigt vänder sig emot alla försök till reglering och styrning och statlig påverkan. Det har ju bildats en koalition här i dag i kammaren mellan regeringen, folkpartiet och moderaterna i de centrala frågor som rör regionpolitiken. Trots opinionsundersökningarnas siffror kan alltså regeringen känna sig rätt lugn. Den har när det gäller regionpolitiken två koalitionspartner att välja på. Där folkpartiet i någon detalj inte vill stödja den, kan säkert moderaterna stå till tjänst. Två partier har drivit en grundläggande kritik mot koncentrationstänkandet centern och kommunisterna. Båda avvisar ortsklassificeringen, och det finns flera andra beröringspunkter i deras kritik. Men om socialdemokratin är i ett dilemma när det gäller mål och medel, så gäller det i ännu högre grad centerpartiet. Centerpartiets mål för 1980 betyder att skogslänen skall öka sin befolkning med 100 000. Centern vill alltså åstadkomma en inflyttning till skogslänen utom i Norrbotten, där centerns målsättning av någon anledning innebär en flyttningsförlust med 12 000 människor på tio år. Jag vet inte vad Norrbotten har gjort centern för ont, men det kanske bara är ett räknefel. Allt detta betyder att centern måste tillföra skogslänen 45 000 å 50 000 fler jobb än vad som skulle krävas med regeringens målsättning Regeringens politik har hittills gått parallellt med över 50 000 förlorade jobb i skogslänen. Därför tror vi inte på regeringen, när den säger sig ha ett befolkningsmål som kräver inte minus 50 000 utan plus 100 000 sysselsättningstillfällen. Men centerns mål kräver att det skapas halvannan gång så stort plus i sysselsättningen i skogslänen, eller i runt tal 150 000 nya jobb. Tror centern att man kan åstadkomma det? Centern vet lika väl som alla andra, att koncentrationen är en ekonomisk lag under det nuvarande ekonomiska systemet. Den tar ifrån vissa regioner fler och fler jobb. Vi vet att småföretagarna, som betyder mycket för näringslivet i skogslänen och glesbygderna, i massvis trängs ut av storkapitalet. Vi vet att antalet småföretagare på fem år har minskat med 65 000. Om man nu har framför sig denna utveckling av ständig koncentration, tror man då att man med samma svaga uppmuntringsåtgärder som regeringens skall kunna åstadkomma en så kolossal tillväxt av sysselsätt ningen i skogslänen att den innebär en fullständig vändning av den koncentrationsprocess som har präglat det svenska privatkapitalistiska industrisamhället under många decennier? För problemet är ju att de kapitalistiska företagen, i synnerhet de större företagen, inte låter sig uppmuntras till att i någon större utsträckning lägga sig i de län som är utsatta för avfolkning och folkminskning. Det är inte pengar som fattas i och för sig. Ramarna för lokaliseringsmedlen är nämligen ganska ordentligt tilltagna, men de har aldrig utnyttjats i den utsträckning som skulle ha varit möjligt, av det krassa och cyniska skälet att det stora flertalet företag och speciellt storföretagen helt enkelt inte vill lägga sig i de landsdelar som det gäller. Det är alltså omöjligt att vända en lagbunden ekonomisk process under ett visst system med mindre än att man radikalt bryter in i systemets själva sätt att fungera och i s sta hand också upphäver systemet och dess ekonomiska lagar. Det är där som centern självklart alltid kommer att sväva på målet, därför att det är politiskt omöjligt för centern med sin borgerliga förankring att förespråka de medel, de åtgärder, den grad av styrning, organisation och planmässighet från samhälleliga organs och folkliga organs sida som är nödigt för att upphäva koncentrationstendenserna. Vidare finns det också ett annat problem som centern mycket vagt tar ställning till men som spelar en avgörande roll för hela regionpolitiken och som tidigare har berörts av kamrat C.-H. Hermansson, nämligen tillväxten i sysselsättningen totalt i landet och dess sammanhang med fördelningsproblemet. Det är uppenbart för var och en oavsett hur man tvistar om hur olika statistiska källor belyser utvecklingen, att efter 1965 utvecklingen när det gäller sysselsättningens förändringar här i landet varit av en helt annan karaktär än vad den var före 1965. Under första hälften av 1960-talet skedde en kraftig tillväxt av sysselsättningen. Under andra hälften tyder alla tecken på att det skett en kraftig avmattning, och många källor visar att det skett en stagnation eller mindre minskning. Särskilt obestridlig är den utvecklingen, när vi kommer fram till åren efter 1970, där veterligen ingen i den offentliga diskussionen ännu har förnekat att en direkt tillbakagång i landets totala sysselsättning har skett. Vad beror då denna tillbakagång på? Den beror på många faktorer som har att göra med det kapitalistiska systemets sätt att fungera. Sålunda sjunker ständigt den sysselsättningseffekt som varje given investering i det kapitalistiska systemet ger upphov till. Vi får på det sättet en ständig tendens i det högt utvecklade kapitalistiska samhället till en stagnation eller minskning i sysselsättningen. Vidare är det så att i de högre stadierna av kapitalismen sker från de länder som lever under de stadierna en kraftig och tilltagande export av kapital. Det betyder naturligtvis att tillväxten inom landet påverkas på ett negativt sätt. Den sysselsättningseffekt som vore möjlig med detta exporterade kapital kommer inte Sverige och de svenska arbetarna till godo. På det sättet får man stagnationsfenomenen, som tar sig det uttrycket att sysselsättningen inte längre växer och i stället arbetslösheten och undersysselsättningen ökar. Här ligger i själva verket också kärnan till det regionalpolitiska problemet och själva källan i den strid som har utbrutit mellan storstadsintresset och glesbygdsintresset, där man alltså slåss om resurser, som i själva verket är alltför knappa, där det som finns att fördela inte räcker till för att lösa de problem som bägge de här typerna av regioner nu plågas av. Arbetslösheten stiger och har stigit väsentligt också i storstadsområdena, där tidigare ett underskott på arbetskraft rådde sett ur företagens synpunkt. Inte heller detta tillväxtproblem, denna absolut vitala punkt i hela diskussionen, tas på något sätt upp i regeringens proposition, och den spelar för övrigt en genska underordnad roll även i centerns diskussion.

Det är Hans Hagnell. Men det verkar som om ministrarna anser sig stå för högt för att diskutera det problemet. Därför har Hagnells uppfattningar, som i vissa sammanhang i långa stycken delas av oss kommunister, aldrig föranlett någon verklig sakdiskussion vare sig här i kammaren eller inför andra offentliga fora. Från kommunistisk sida anser vi att tillväxtproblemet och därmed det regionala fördelningsproblemet inte kan lösas under kapitalismen. Det kan inte lösas med mindre än att man börjar gripa in i den kapitalistiska strukturen, naturligtvis då med sikte på att det tämligen snabbt kommer en tidpunkt när man inte längre kan upprätthålla systemet som sådant, när dess definitiva överförande i ett socialistiskt system blir nödvändigt.

I och med att man griper fatt på de medlen, i och med att man garanterar sig den makt som är nödvändig för att åstadkomma denna utveckling och denna samordning rör man också vid kapitalismens innersta livsnerv. Överallt där man närmar sig tillväxtproblematiken och den regionala fördelningsproblematiken stöter man på alla de begränsningar som kapitalismen har. Den är och framstår överallt som en fiende till en riktig regionoch sysselsättningspolitik. Därmed ställs också men på dagordningen. Jag vill slutligen yrka bifall till reservationen 2 vid inrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad inrikesutskottets ordförande sade om värderingarna i propositionen och om det arbete som sekreterarna har lagt ned. Jag vill även instämma i vad han sade om den siffra i propositionen som har upptagit en så stor del av debatten och som herr Fälldin och herr Nilsson i Tvärålund har ägnat så mycken tid åt. De kopplar ihop två saker. Vi har — som utskottsordföranden sade tagit ställning till ramarna, och på den punkten godkänner vi vad regeringen har uppgivit, nämligen mellan 125 000 och 200 000 människor. Vidare har vi behandlat en motion. Vi borde då ha skrivit ”mellan 125 000 och 200 000 människor” eller ”upp till 200 000 människor”. Den här saken borde vara utagerad nu. I ett så här stort material kan det bortfalla ett ord utan att det skall behöva få en så stor betydelse i sammanhanget. Herr talman! De frågor som vi diskuterar i dag, regional utveckling och hushållning med mark och vatten, berör många människor i vårt land. Av diskussionen kan man få den uppfattningen att befolkningsomflyttningar är någonting nytt, men så är ingalunda fallet. I slutet av förra århundradet och i början av detta århundrade skedde en större utflyttning från den svenska landsbygden än i dag. Det var när industrin i städer och tätorter började efterfråga lönearbetare och det gamla bondesamhället inte längre kunde ge sina söner och döttrar en försörjning så att nöden kunde hållas från dörren. Men vid detta tillfälle var det de fattiga — dagsverkarna, backstugesittarnas barn — som fick söka sig bort från sin hembygd. I stora skaror drog de bort dels till landet i väster men till största delen till den begynnande industrin i Sverige. Man bör observera att de inte hade någon hjälp i sin flyttning av det dåvarande borgerliga samhället. Det samhället hade varken resurser eller vilja att göra något. De flyttande fick ofta uppleva samma fattigdom i städernas dåliga arbetarbostäder och även i industrisamhällena som den de tidigare hade lämnat. Industrin utnyttjade de stora skarorna arbetssökande genom att ge en ersättning för arbetet som var oförskämt låg. Boendeoch arbetsmiljön var fruktansvärd och skördade varje år sina offer. Den nya industriarbetarklassen tog då sitt öde i egna händer. Man bildade fackföreningar och politiska organisationer som underlag för en kamp för bättre villkor. Dessa organisationer var människornas enda värn i ett samhälle som präglades av en för oss nästan ofattbar otrygghet. Deras organisationer byggde på idéen om samverkan och solidaritet och att ett kollektivt samhälle skulle ta ansvar för de enskilda människorna. Jag vill poängtera att grunden för den regionalpolitik som vi skall besluta om bygger på samma värderingar som arbetarrörelsen haft och har. Den hade varit omöjlig att genomföra om inte arbetarrörelsens idéer genomsyrade vår samhällsdebatt. I dag råder det stor enighet att samhället har ett ansvar för sina medlemmar. När man erkänner det måste man vara med om att skapa resurser för samhället. Fortfarande är det ofta så att arbetarrörelsen får föra den kampen ensam. Sammanfattningsvis kan sägas att i ett samhälle med en borgerlig prägel, där var och en hänvisas till att klara sig själv och där kollektivet framställs som någonting fult hade en regionalpolitik som den vi skall besluta om varit en omöjlighet. Den hade också varit en omöjlighet om vi inte hade haft den industriella expansionen som kännetecknar det här seklet. Den hade kanske inte heller varit nödvändig, men då hade Sverige fortfarande varit ett fattigland utan möjlighet att ge den sociala trygghet som vi har i dag. När man målar industrialiseringen i mörka färger glömmer man bort att den utgör grunden för våra framtida möjligheter. Statsministern har i propositionen 111 formulerat detta på ett bra sätt, och jag vill läsa in det i protokollet: ”Det är lätt att måla den industriella utvecklingens sociala skadeverkningar i dystra färger. Men som helhetsbild blir en sådan skildring inte rättvisande. Man får inte glömma att industrialiseringen har öppnat möjligheter till en förbättring av ekonomisk standard och social välfärd som tidigare generationer inte kunde drömma om. Fortsatt produktivitetsökning inom industrin är också både nödvändig och önskvärd. Nödvändig, därför att vi för att bevara den välfärd vi uppnått är helt beroende av att våra företag kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Önskvärd, bl.a. därför att det inte finns någon annan väg att skaffa resurser till förbättringar och reformer inom olika samhällsområden. Men det är klart att denna industrialisering och koncentration har medfört vissa stora sociala problem. På vilket sätt skall vi då kunna klara detta? Jo, som det framhålls i propositionen är jag personligen övertygad om att det måste ske genom att samhället och löntagarna får i högre grad än nu möjligheter att påverka beslutsprocessen inom industrisektorn och styra den ekonomiska utvecklingen i stort. Detta är en decentralisering som vi från socialdemokratins sida anser vara det stora och viktiga i förslaget.

Industrisamhället har kommit för att stanna. När man i dag upplever romantiken kring det gamla samhället — som herr Jörn Svensson redan har påtalat — och den gröna vågen får något av romantik omkring sig, då vill jag säga att om den gröna vågen är en dröm om det gamla självhushållet, då vet man mycket litet vad man talar om och vad det samhället innebar av svält och umbäranden. Om däremot den gröna vågen är en rörelse för att skapa en bättre miljö för människorna såväl under arbete som under fritid, då är det endast arbetarrörelsens värderingar om solidaritet och samverkan som kan uppfylla människornas berättigade krav på dessa områden. De fria ekonomiska krafterna kan aldrig lösa dessa problem och har inte heller den viljan. Kampen för en bättre arbetsmiljö och en bättre livsmiljö har vi fört från begynnelsen.

Norrlandslänen hade ju förlorat på en fastlåsning för 100 år sedan. Småland och Gotland har gått ner med mer än 5 procent, medan AC, BD, Y och Z län har haft en befolkningsökning med 2 å 3 procent. Man måste också ha detta perspektiv, när man diskuterar fastlåsning av befolkningstalen. Efter dessa principiella reflexioner kring grunderna för regionalpolitiken skall jag säga något om den hittills förda regionalpolitiken och om vad proposition 111 innehåller. I det beslut som riksdagen tog år 1964 intogs några principiella ståndpunkter, som har värde även i dag. Lokaliseringspolitiken skulle främja en lokalisering av näringslivet så att landets tillgångar av kapital och arbetskraft blev fullt utnyttjade och fördelade så att ett snabbt ekonomiskt framåtskridande skulle främjas. Samhället borde också styra utvecklingen i sådana banor att det stigande välståndet fördelades på ett rättvist sätt och så att människorna i olika delar av landet erbjöds en tillfredsställande social och kulturell standard. Den ekonomiska expansionen skulle ske i sådana former att den enskilda människans trygghet värnades. Vi kanske inte har lyckats fullständigt, vi skulle kanske haft hårdare tag, men själva grundvärderingen står sig den dag som i dag är. När vi på nytt beslutade ett program år 1970, underströks att man behövde konkretisera de regionalpolitiska målen, och detta fick man möjlighet att göra genom Länsprogram 1970, som länsstyrelserna i samarbete med kommunerna höll på att utarbeta. Propositionen är produkten av ett långvarigt och omfattande arbete. Det är viktigt att påpeka — liksom utskottets ordförande förut har gjort — att de förslag som föreläggs i propositionen är förankrade ute i landet genom det arbete som skett på länsplanet i samarbete med kommunerna. Propositionen är en principproposition och åtgärdsprogrammet kommer vi att få till hösten. Den omfattar ramar för planering av verksamheten i länen, plan för utveckling av den regionala strukturen som grund för planeringen av samhällsutbyggnaden samt ett regionalpolitiskt handlingsprogram. Den innehåller också en sammanfattning av de viktigaste förslagen som kommer att föreläggas nästa års riksdag för att man skall upphå de regionalpolitiska mål som redovisas i propositionen. Dessa mål innebär bl.a. att man skall bygga ut den regionala strukturen så att man får orter som kompletterar varandra så att de i möjligaste mån kan ge människorna samtidig tillgång till yrkesarbete, god service och en positiv yttre miljö. Till ledning för planeringen i länen och för fördelningen av de samhälleliga resurserna mellan dessa föreslås ramar i form av befolkningstal. Planeringstalen anger det intervall inom vilket utvecklingen förutsätts ligga. Då befolkningsramarna upptagit ett stort utrymme i den allmänna debatten vill jag understryka vad inrikesministern säger, nämligen att befolkningstal som vägledning för samhällsplanering är ett grovt och ofullständigt instrument som måste kompletteras med många andra bedömningar, vilket också sker inom den regionala utvecklingsplaneringen. Utskottets värderade ordförande har framhållit att det råder stor majoritet omkring propositionens huvudlinjer, och det vill jag understryka, men det är självklart att vi också har fått reservationer i detta sammanhang. Bl. a. är socialdemokraterna reservanter på fyra punkter. Den första är reservationen 7 och gäller statlig servicegaranti.

I den socialdemokratiska reservationen ansluter vi oss till propositionens allmänna riktlinjer för tryggandet av serviceförsörjningen i glesbygdskommunerna men understryker att servicenivån i berörda kommuner såvitt möjligt bör behållas eller där så är påkallat förbättras. I sak är vi ense. Det är i själva åtgärden att skriva om någonting som vi tycker är självklart som vi inte går med. Vi har också en reservation nr 13 om jordoch skogsbruk. Reservanternas inställning kommer att redovisas av talare från utskottet längre fram. Vi har också en reservation beträffande decentralisering av statlig verksamhet. Diskussioner har förts år 1971, och vi anser från vårt håll att dessa frågor bör prövas i samband med behandlingen av den aviserade propositionen om ytterligare omlokalisering av statliga verk. Låt mig emellertid ställa en fråga: Innebär utskottsmajoritetens skrivning att centerpartiet inte längre är med på utflyttning av hela statliga verk? Från socialdemokratisk sida har vi hela tiden hävdat att vi måste ha bådeoch. Reservationen 19 beträffande utvecklingen av vägnätet och järnvägsnätet samt taxefrågor vid järnvägstrafik kommer senare att kommenteras mera ingående. Låt mig bara kort konstatera att utskottsmajoritetens skrivning är densamma som avslagits av kammaren i samband med behandlingen av trafikutskottets betänkande nr 18. Det är ungefär 14 dagar sedan. Att behandla en fråga två gånger på ett år hade varit en omöjlighet i den gamla riksdagen. De borgerliga oppositionspartierna har enat sig om tre reservationer. De gäller bl.a. generella åtgärder — skatteinstrumentets och investeringsfondernas användning och generella medel i regionalpolitiken samt det regionalpolitiska transportstödet och transportstödet till Gotland. Den sistnämnda reservationen kommer oc att kommenteras av andra talare. Beträffande de två första reservationerna, om skatteinstrumentet, har vi haft många diskussioner. Jag har förut påpekat att det kommer en principproposition om dessa medel, och vi kan diskutera dem då. Nu är det bara att konstatera att det återigen är fråga om ett direkt stöd till företagen.

Visby blir inte ett primärt centrum, men utskottet uttalar sig för att det i många avseenden måste betraktas precis på samma sätt som ett sådant. Vi hänvisar bl.a. till att Penninglotteriet utflyttas till Visby och att arbetssituationen på hela Gotland måste uppmärksammas. Utskottet har, som redan framhållits, också gjort vissa avvikelser t.ex. när det gäller Skellefteå som föreslås bli primärt centrum. Låt mig då påpeka att vi i utskottet är överens om att detta icke får innebära att Västerbotten blir dubbelt så väl gynnat som de regioner som bara har ett enda primärt centrum. Utskottet har också, efter att ha tittat på det här materialet, ansett att Avestaregionen har problem liknande dem som det allmänna stödområdet har. I detta sammanhang vill jag också anföra något med anledning av att herr Nordgren yrkade bifall till sin reservation om lasarettsvården i Söderhamn, Vi är väl fullständigt överens om att de regionala centra bör ha en så hög servicenivå som möjligt. Men att riksdagen skulle börja blanda sig i landstingens politik anser vi icke lämpligt. Därför yrkar jag avslag på herr Nordgrens reservation. Jag har sagt att när det gäller huvudlinjerna har det bildats en majoritet. Två partier har skiljt ut sig. Vpk yrkar avslag på propositionen och förordar i en reservation en skrivelse till regeringen med begäran om förslag till ny regionoch planpolitik innefattande ett punktprogram som de presenterar i slutet av motionen 1819. Man säger i reservationen att de nödvändiga åtgärderna innebär sådana ingrepp i den rådande ekonomiska och politiska markstrukturen att hittills dominerande grupper av kapitalägare finner dem oacceptabla. Man följer upp detta i ett niopunktsprogram. Om detta niopunktsprogram kan man väl säga att om man bortser från de garanterade befolkningsramarna såväl i län som i kommunblock så är det inte mycket som skiljer det åtgärdsprogrammet från det program som antogs vid den socialdemokratiska partikongressen. Utskottet yrkar avslag på denna motion, och det gör jag också. Men en sak skall man hålla vpk räkning för: man har i botten, och det har även jag, en socialistisk värdering. Men så är inte fallet med centerpartiet, vars resonemang i stället grundar sig på ett mystiskt begrepp, nämligen ”decentralisering” eller ”så långt möjligt decentralisering”, något som går igen i reservationerna 3, 4, 5, 9, 16 och 17. Herr Nilsson i Tvärålund säger nu att centern står fast vid sin riksplan, och han tar upp den kritik som denna har utsatts för. Är det så underligt att man blir litet frågande inför vad centern egentligen vill? Herr Nilsson i Tvärålund talar för en fastare målsättning och menar att regeringens, oppositionens och utskottets förslag till befolkningsramar är lösliga och tillåter en folkökning. Jag måste fråga vad det är för styrmedel som herr Nilsson i Tvärålund vill använda. Jag måste även be om en förklaring av uttrycket ”så långt möjligt decentralisering”. Innebär detta ett ökat krav på centralisering eller en viss inskränkning av denna? Centerpartiets uttalande på partistämman i Växjö ger i varje fall mig känslan av att det är fråga om en skärpning. Enligt stämmans protokoll §69 antogs inte riksplanen av stämman utan ”centraliserades” efter diskussion till förtroenderådet, som skulle fatta det slutgiltiga beslutet. Men man antog dock ett uttalande av följande lydelse: ”Med utgångspunkt från sociala krav, miljö och naturresurser måste befolkningsramar fastställas för varje län. All samhällsplanering måste inriktas på att uppfylla de fastställda målsättningarna.” ”All samhällsplanering” skall alltså inriktas på detta. Vilka ingrepp är centern redo att göra i det privata kapitalets makt? Var vpk står i dessa frågor är fullständigt klart. Men var står centerpartiet? Innebär uttrycket ”så långt möjligt” att människorna skall spridas med lock och pock över hela landet till de ställen där en människa över huvud taget kan bo? Jag tycker att man inte bara skall tala allmänt om ”så långt möjligt decentralisering” utan skall försöka konkretisera sina uttalanden. Efter att ha lyssnat på herr Nilsson i Tvärålund får jag säga, att man inte löser dessa problem genom att bara tala, utan att det också fordras några åtgärder. I centerns motion och reservation liksom även i riksplanen talar man mycket om befolkningstal. Är detta det väsentligaste i centerns diskussion om decentralisering? Då är vi ju tillbaka till fattigsamhället. Jag vill understryka herr Svenssons uttalande att det viktigaste är att skaffa människorna sysselsättning, inte att sprida ut dem i landet. Det är ju inte heller enbart befolkningstalet som är avgörande för den service som kan finnas i en kommun. En liten befolkning med goda inkomster kan ju skaffa sig en bättre service än vad en utspridd och fattig befolkning kan göra. Därför är sysselsättningen ett huvudkrav i högre grad än decentraliseringen. Något som är intressant i centerns riksplan är fördelningen av befolkningstalen i vårt land, något som också tas upp i reservationen 4. På riksnivå är det riksdagen som skall bestämma hur mycket folk som skall finnas i varje län. Sedan blir det ännu intressantare: Landstingen skall enligt centerpartiet svara för den befolkningsmässiga regionalplaneringen med ramar för kommunerna, vilka sedan har att svara för den befolkningsmässiga kommunala planeringen. Är det meningen att man i kommunerna skall bestämma var varje människa skall bo — det är nämligen innebörden i uttrycket ”så långt möjligt” — eller finns det något mellanting i detta sammanhang? Vi behöver verkligen få konkreta uppgifter om vad centerpartiet menar på dessa punkter. När centern går emot ortsklassificeringen, som partiet också gör i sina reservationer, glömmer man fullständigt bort den risk som befolkningen utsätts för på orter med en liten arbetsmarknad och ett ensidigt näringsliv. Det finns risker för ökad ojämlikhet mellan medborgarna i olika områden. Jag tycker att man hela tiden inte uppmärksammar att vi behöver ha starka och robusta arbetsmarknader för att klara den problematiken. Jag kommer så tillbaka till vad som här har sagts om storstad och landsbygd. Centern hävdar att samhällsbyggnadsoch socialkostnaderna per individ är höga i storstadskoncentrationen. Är det en uppföljning av vad som sägs i motionen om att kostnaderna för vatten och avlopp, gator och trafikleder är per individ väsentligt högre i storstäderna än i medelstora städer? I centerns riksplan tycker jag mig hela tiden ana en nedvärdering av storstaden och en romantisering av landsbygden, och det måste vara ett grundläggande fel. För att vi skall kunna föra en regionalpolitik måste samhället bygga, som jag förut har sagt, på solidaritet och samverkan.

Det innebär inte att jag är motståndare till regionalpolitik. Det är inte professor Bentzel heller. Men det är nödvändigt att få ett svar på den frågan, om man vill ha en verklig diskussion i sammanhanget. Därför reagerar jag mot svartmålningen och felaktigheterna i debatten om kostnaderna i storstäderna och av hela befolkningen där. Såvitt jag har funnit framgår klart av den statistik som finns att samhällsbyggnaden generellt sett inte är dyrare i Stockholm än på andra håll — tvärtom framgår det att motsatsen är fallet. Därför tycker jag att centerpartiets inställning är felaktig. Låt mig också säga att även de som bor i Stockholm tycker om sin hembygd. De människorna är också hemkära.

Vilka, herr Nilsson i Tvärålund, är det som 15 december 1972 medverkar till denna utjämning? Om det skulle vara som centern säger, att kostnaderna är större i storstäderna, vantrivseln outhärdlig och köerna Regional utveck Ed 5 a ä AS å ad "a ling och hushållning värre, då skulle ju dessa kommuner ha skatteutjämningsbidrag i stället för A 6 . 5 med mark och vatsom nu de fattiga landsbygdskommuner som vi verkligen slår vakt om i an det här sammanhanget. Vi från socialdemokratin är redo att i solidaritet för trygghet även i fortsättningen försöka utjämna klyftorna mellan stad och land. Jag vågar påstå att den solidariteten är större här i Sverige än i något annat land och att levnadsstandarden i städer och på landsbygd också mera jämlik i vårt land än någon annanstans. Till slut, herr talman, skall jag ta upp bara en enda fråga till, en fråga som har varit aktuell förut. När jag läser vad Käck skriver om skolan i sin bok Framtid och decentralisering vill jag verkligen ha ett besked från herr Nilsson i Tvärålund. Centern tar upp frågan om decentralisering av skola och kultur, och de har som en form av studiematerial haft Käcks bok Framtid—Decentralisering. Där skriver han: ”ett skolbygge i en glesbygd bara att bygden än snabbare töms på folk. Skolan ger nämligen den lokala befolkningen en utbildning som det är omöjligt att få användning för i lokalsamhället. Även undervisningen måste vara en del av och integreras i de aktiviteter som har naturliga förutsättningar på orten. Undervisningen i lokalsamhället bör alltså huvudsakligen inriktas på utbildning i de verksamheter som kan finnas på orten.

Om man dessutom är förälder och vet att barnen inte har varit intresserade av den ensidiga industri som är typisk för min hembygd utan valt andra yrken kan man ställa frågan: Skall de hindras i sin verksamhet genom det resonemang som centern för? Jag tycker att det skall bli intressant att få veta vad man menar. Herr talman, det kanske hade funnits mer att säga, men jag ser att den begränsade tiden — som alla har — rinner i väg alldeles för snabbt, och de 30 minuterna har gått till ända. Låt mig sluta, herr talman, med att yrka bifall till reservationerna 7, 12, 13 och 19 vid inrikesutskottets betänkande nr 28 samt i övrigt till inrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill till att börja med göra ett par korta kommentarer till vad herr Fagerlund sagt. Han sade att det inte skiljer så mycket när det gäller uppfattningen om de mindre orterna, och det noterar jag med tillfredsställelse. Vi har ju, som herr Fagerlund citerade, skrivit in en beställning om en reell servicegaranti i mindre orter, och jag tycker det är värdefullt om vi kan enas om den skrivningen. Vad sedan beträffar trafikreservationen medger jag att det kanske är något otympligt att den frågan behandlas 2 gånger i så nära sammanhang men att motionsyrkandet har avslagits innebär inte att det behöver vara oriktigt. Vi måste kunna redovisa vår ställning när frågan på nytt behandlades. Jag skulle vilja ge herr Nordgren rätt i mycket stor utsträckning när han säger att det varit en mycket hård arbetsbörda för utskottet och en mycket smal tidsmarginal för behandlingen av det här ärendet. Skälet till att vi, trots den korta tiden, inte biträder moderaternas yrkande är att vi anser att det är viktigt att höstriksdagen antar propositionen och därmed ger möjlighet följa det uppgjorda tidsprogrammet för kommande proposition. Om riksdagen följer majoritetens förslag får vi ett beslut som ger klart besked och ökat handlingsutrymme för utarbetande av förslag om medlen i regionalpolitiken, och detta har vi bedömt som så pass viktigt att vi gjort försöket att klara av behandlingen av propositionen — även om det var arbetsamt. Jag skulle dock be att till herr inrikesministern och herr finansministern åtminstone få framföra en hälsning och be att inte det här upprepas. Sekreterarna, personalen och också vi ledamöter har haft en väldig arbetsbörda, men det arbetet har ändå gett utrymme för att kommande propositioner skall kunna läggas fram i tid vid vårriksdagen. Jag vill bestämt säga att jag hoppas att herrar statsråd gör allt för att den korta tidsperioden inte skall upprepas vid vårriksdagen. Det finns ingenting som jag reagerar så hårt emot som när man i regionalpolitiken försöker skapa motsättningar mellan befolkningen i storstäder och oss som bor i andra delar av landet. Vi behöver varandra. Och också de människor som bor i blivande länshuvudstäder eller primära centra och de som bor i mer glest befolkade delar av länen behöver varandra, Jag upprepar att starka orter i ett län är vårt bästa medel att avlasta de expanderande storstadsområdena. De är något av dammar mot befolkningsströmmarna. Men både länshuvudstäder och storstadsområden och regionala centra är beroende av ett livskraftigt omland.
Herr talman! Herr Fagerlund kritiserar med goda skäl centern för att den ställer upp befolkningsramar utan att klart tala om hur man skall skapa jobb för den befolkning som man anser skall finnas. Men det intressanta är att den kritiken i rätt hög grad kan riktas också mot regeringens befolkningsmålsättning. Som jag nyss konstaterade talas det på de 500 sidorna i bil. 1 inte ett enda ord om och presenteras ingen kalkyl över hur många jobb som behövs för att realisera målsättningarna. Det enda man kan konstatera beträffande regeringens program är att skogslänen, under den tid den hittillsvarande lokaliseringspolitiken verkat har gjort en nettoförlust på 50 000 sysselsättningstillfällen. Då är det väl rimligt att ni också talar om, när ni nu sätter upp befolkningsramar, hur många jobb som behöver skapas och i hur hög grad utvecklingen behöver bli annorlunda än vad den varit under den hittillsvarande lokaliseringspolitiken för att målsättningen skall kunna klaras. Såvitt jag förstår är ni lika obestämda som vad centerpartiet är. Och ni liknar varandra ganska mycket i fråga om den typ av medel som ni föreslår. Möjligen är centern aningen ambitiösare, eftersom den faktiskt vågar tala om etableringskontroll, vilket socialdemokratin hittills inte har vågat göra. När det gäller inställningen till socialismen är centern och socialdemokraterna så lika varandra att de är i gott sällskap med herr Burenstam Linder.
Herr talman! Herr Fagerlund angrep centern mycket intensivt i slutet av sitt anförande. Han påstod bl.a. att kostnaden för utbyggnaden i storstäderna inte är högre än i övriga delar av landet. Låt mig peka på några fakta. Storstäderna har av ekonomiska skäl inte klarat servicen för sina invånare. Forskningen pekar på att det är dyrare att bygga ut servicen i storstadsområdena. Antalet sjukdagar är större i storstadsområdena än i övriga delar av landet. Behovet av poliser är större där. Brottsligheten och otryggheten är betydligt större i storstäderna. Och märk väl, detta beror inte på att det är fel på människorna som bor där — det beror på att miljön är sådan att människorna inte kan anpassa sig. Det är en bättre miljö inte minst i storstäderna som vi vill åstadkomma genom vår politik. I sina petita för budgetåret 1971/72 hänvisade statens vägverk till en undersökning av vilken det klart framgår att ”erforderliga investeringar i trafikleder är väsentligt mer kostnadskrävande per invånare räknat och i förhållande till tätortsytan ju större folkmängd en kommun har”. Jag har velat läsa in detta till protokollet med anledning av herr Fagerlunds tal om samhällskostnaderna. När det gäller miljön tycker jag att herr Fagerlund slåss mot väderkvarnar. Jag underströk mycket starkt att storstadsbor naturligtvis också har en hembygdskänsla. Men vi vill åstadkomma en bättre miljö som skapar trygghet och bättre trivsel och därigenom förstärker hembygdskänslan. Herr Fagerlund frågade också vad vi menade med decentraliseringspolitik och tyckte att det var något mycket mystiskt. Jag är inte alls förvånad över att en centralist tycker att decentralism är något märkligt och svårförståeligt. I utskottet har vi nu behandlat många mer eller mindre konkreta åtgärder. Bl. a. de 43 punkterna i vår riksplan. Nästa år får vi förslag om konkreta regionalpolitiska åtgärder, dels från Kungl. Maj:t, dels — förutsätter jag — från alla partier. Då aktualiseras på nytt de 43 punkterna, av vilka de flesta har avstyrkts i föreliggande betänkande. Vi har att avvakta med beslut till nästa år. För oss inom centern är detta med decentraliseringspolitik ingenting mystiskt eller märkligt. Vi anser att det är viktigt att hela samhällsplaneringen måste inriktas mot ett decentraliserat samhälle. Man kan jämföra detta med utskottets skrivning, att hela samhällsverksamheten bör inriktas på att uppnå en regionalpolitisk balans. Mellan utskottets uttalande på denna punkt och vårt tycker jag inte att det skiljer så mycket. Men det kan skilja mycket mellan tal och handling.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

Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att vi har ju inte bara en regionalpolitik på socialdemokratiskt håll, utan vi har också en näringspolitik. Och jag påpekade redan i mitt första inlägg att de programåtgärder som ni redovisar i er motion, efter att ha talat så mycket, kommer ganska nära vårt näringspolitiska program. När det gäller socialisering frågar jag: Vilket slags socialisering vill herr Svensson i Malmö ha, och vad lägger han in i detta ord? Är det någon av de former som finns ute i världen i dag, eller har han någon speciell form i detta sammanhang? Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att vad jag önskade var att få en konkretisering av vad ni menar när ni skriver om decentralisering ”så långt möjligt”. Jag frågade t.o.m.: Skall vi med lock och pock börja placera människorna i landet? Det kan man nämligen göra ”så långt möjligt”. Herr Nilsson i Tvärålund talar om de 43 punkterna. Hur många reservationer har de 43 punkterna utmynnat i? På hur många ställen är herr Nilsson i Tvärålund överens med utskottet? När det gäller skolfrågan fick jag inget som helst svar om det som jag anser vara något anmärkningsvärt i en studiehandledning.

Herr talman! Låt mig fortsätta samtalet med herr Nilsson i Tvärålund. Han var vänlig nog att bygga vidare på min liknelse om ortsstrukturen och hässjevirket. Herr Nilsson i Tvärålund sade att Eriksson borde väl ändå veta att man inte kan sätta upp hässjevirke från Stockholm. Jag vill säga till vännen Nilsson att jag mycket noga har tänkt igenom den här bilden, och vi kan väl komma överens om en sak, nämligen att samma arbetslag som utnyttjar hässjevirket och som fyller det också sätter upp det. Vad är då arbetslaget när det gäller ortsstrukturen? Jo, det är riksdagen, länsmyndigheter och de kommunala beslutande instanser som skall fylla denna ortsstruktur genom medel, genom åtgärder, genom satsningar. Då är det också riktigt att de sätter upp den. Jag har här ett sammandrag över ledamöter i länsstyrelser, av vilket framgår att centern har 73 ledamöter och suppleanter i länsstyrelserna — 37 är ordinarie och 6 är riksdagsmän. Det finns i länsstyrelsernas yttranden bara ett par tre reservationer på olika punkter. Annars har man accepterat ortsstrukturen. Centerns folk på fältet har alltså här varit med om att sätta upp hässjevirket, och det har man gjort rätt i.
Herr talman! Herr Fagerlund är så väldigt rädd för den byråkratism som han tror med nödvändighet skall följa med socialismen. Jag vill fråga om han tycker att den typ av byråkratism, som reserverar besluten om investeringar och lokaliseringar till de privata stora koncernernas styrelserum, är mindre byråkratisk och mera demokratisk, eftersom han är anhängare av en socialdemokratisk regering som har sammanlevt med denna storkapitalism i 40 år. Sedan vill jag inte bestrida att det kan vara så att vissa av de åtgärder som vi föreslår ligger nära vad radikala och progressiva socialdemokrater tänker och säger på era kongresser — det är ju, höll jag på att säga, de enda gånger som de får komma till tals i ert parti. I den mån som de progressiva socialdemokraternas uppfattningar ligger nära våra så är det ju intressant. Men om det program som vi presenterar skulle vara så likt de radikala socialdemokraternas så är det väl också därför som herr Fagerlund yrkar avslag på det.

Herr talman! Låt mig börja med Karl Erik Eriksson och hans hässjevirke. Karl Erik Eriksson säger att det arbetslag som arbetar med jevirket och hässjningen skall sätta upp hässjorna. Ja visst — men vad jag ännu en gång vill påpeka är att de som bestämmer var och hur hässjorna skall sättas upp, de skall inte sitta i Stockholm. Vad vet man i Stockholm om hässjevirket i Arvika och i Tvärålund? Vidare säger Karl Erik Eriksson att i olika län har man ju föreslagit i stort sett vad Kungl. Maj:t nu har föreslagit riksdagen. Ja, men varför skall man då begränsa de lokala möjligheterna att besluta? Varför skall man göra den begränsningen att län och kommuner bara skall föreslå och överlåta till regering och riksdag att besluta? Argumenteringen faller på sin rimlighet eller orimlighet — det får var och en avgöra. Herr Fagerlund har svårt att först och vad som är ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Vetenskapen har kommit fram till att om det gäller en vi: å vad som är decentraliseringspolitik åsikt som av en person inte uppfattas som positiv, så har vederbörande utomordentligt svårt att förstå saken. En kommunist har mycket svårt att förstå en centerpartist, och en socialist minns mycket mer om socialism än vad t.ex. en centerpartist gör, för att nu ta ett exempel. En riksdagsman sade när jag var ung i riksdagen: Om inte viljan finns, då hindrar allt. Det är detta som är felet med socialdemokraterna och decentraliseringspolitiken. Viljan och fö ståelsen finns inte, och då är det mycket svårt att förstå decentraliseringspolitiken och naturligtvis ändå svårare att genomföra den. Herr Fagerlund försöker ge en bild som skapar intrycket att vi i centerpartiet önskar oss tillbaka till fattigsamhället, till det gamla fattiga agrara samhället. Vi upplever detta som en ganska förvånansvärd förvrängning, som väl människor i allmänhet inte kan sätta minsta tilltro till. Och så vill jag säga vad det gäller trovärdigheten, att oavsett om en sak förvanskas avsiktligt eller oavsiktligt så minskas trovärdigheten

Herr talman! Den debatt jag för med herr Nilsson i Tvärålund är ganska konstig. Jag ber honom något konkretisera vad han menar med ”så långt möjligt decentraliserat”, och då stiger han upp här och säger: Herr Fagerlund vill inte förstå det här, för det är inte värdeladdat, och det upplever herr Fagerlund då inte som positivt. Jag är, herr Nilsson i Tvärålund, uppväxt med socialdemokratin och med en socialistisk grundsyn. Socialism är i sig en decentraliserad rörelse som vill decentralisera den ekonomiska makten från ett fåtal till de många i samhället. Decentralisering är för mig något värdefullt, men det måste kopplas med en ekonomisk politik som verkligen ger någonting. Det är detta jag har försökt få ut av herr Nilsson i Tvärålund, och då ger han mig ett sådant här svar. Jag måste säga: Det är avslöjande för den ideologi på vilken ni bygger hela ert partiprogram om ”en så långt möjligt driven decentralisering”. Herr Nilsson i Tvärålund svarar helt enkelt att det inte uppfattas som värdeladdat av mig.

Herr talman! Den regionalpolitiska proposition som vi nu diskuterar är resultatet av ett planeringsarbete som har pågått i ungefär fem år. Det är säkert den största samlade planeringsaktivitet som någonsin förekommit i vårt land, och flera tusen personer har i varierande omfattning varit engagerade i arbetet. Överläggningar mellan kommuner och länsstyrelser har hållits i flera omgångar. Kommunernas uppslutning kring länsprogrammen har också utgjort en mycket värdefull grund för detta samlade program. Även de mest kontroversiella frågorna, t.ex. den framtida ortsstrukturen, har behandlats så att det nu står en majoritet av kommuner bakom den i samtliga län, i flertalet län en mycket stor majoritet av kommuner. Ett annat uttryck på denna goda förankring är att det bara i fem länsstyrelser föreligger några reservationer mot länsplanen. I många län har man fört ut frågorna till debatt i organisationslivet, i partiorganisationerna, i studiecirklarna osv. Herr Eriksson i Arvika brukar ju visa upp grejor och gjorde så även nu. Jag kanske också får lov att visa upp några länsplaner. I det material som jag här visar finns det en beskrivning av hur planeringen har gått till och vad den innehåller. Materialet har varit underlag för diskussioner, i vilka tiotusentals människor har varit engagerade. En annan del av bakgrundsmaterialet utgör de betänkanden och rapporter som expertgruppen för regional utredningsverksamhet har utarbetat. Ett flertal forskare har på ett mycket förtjänstfullt sätt givit oss ett vetenskapligt underlag för bedömningar av människornas önskningar och värderingar när det gäller arbetsmarknad, serviceinrättningar och en rad andra samhällsfunktioner. Jag vill gärna säga att för oss som varit med om att utforma denna proposition har samarbetet med olika samhällsforskare, bl.a. ekonomer och näringsgeografer, varit mycket stimulerande och givit impulser när det gällt att utarbeta detta program. I flera avseenden har också statistiska centralbyråns mycket rikhaltiga statistikmaterial varit oss till stort gagn. Genom bearbetning och speciell körning av det materialet har vi kunnat få fram uppgifter som varit av stort värde när det varit fråga om att belysa den regionala obalansen och utvecklingstendenserna på skilda områden. Jag vill också betona att propositionen har vuxit fram under medverkan av en särskild lokaliseringsberedning, i vilken har ingått företrädare för kommuner, näringsliv, organisationer och ämbetsverk, och deltagarna i den beredningen har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till och tagit ställning i en rad frågor som har samband med detta planeringsprogram. Som alla kunnat konstatera grundar sig propositionen på ett mycket utförligt faktamaterial, och de bärande tankegångarna har en mycket vid förankring. Jag vill också säga att det är med stor tillfredsställelse jag noterat den starka uppslutningen kring programmet vid utskottsbehandlingen. Utskottet har givit den redovisning som lämnas i propositionen sitt erkännande. Låt mig, helt uppriktigt och inte bara av artighet, i gengäld till inrikesutskottets ledamöter säga att jag tycker att det är beundransvärt att man på den korta tid som stått till förfogande har kunnat utföra ett så verkligt imponerande arbete. Betänkandet är utformat på ett osedvanligt överskådligt sätt, och det har också serverats i en mycket njutbar form. Jag tycker således att utskottet gjort ett mycket gott arbete. Jag har inte anledning att efter statsministerns, som jag tycker, intressanta och fylliga anförande, som speciellt tog upp problemen kring regionalpolitiken, gå in på de frågeställningar som där behandlas. Jag skall inskränka mig till några kortfattade synpunkter, och jag skall avstå från att ge mig in på någon diskussion om planeringsramarna.

Det är kring dessa strävanden som hela det regionalpolitiska programmet kretsar. Vi vet att människor har olika krav när det gäller arbetsmarknad och när det gäller service. Man skall naturligtvis noga akta sig för att generalisera — individer är olika. Men om jag ändå skulle våga mig på det, så vill jag säga att de något äldre ofta har ganska blygsamma krav och att deras anspråk när det gäller de problem vi nu behandlar kan tillgodoses på ett lättare sätt än de unga människornas. De har funnit sin plats i tillvaron. De vill stanna där, och de vill känna trygghet. De har förväntningar på att den samhällsservice som finns i bygden skall bevaras och att inte den egna arbetsplatsen skall drabbas av sådana nedläggningshot som de läser om i tidningarna. De yngre har krav som är annorlunda och som i många fall går längre. De vill ha större valmöjligheter, såväl på arbetsmarknaden som i fråga om samhällsservice. Om vi vill hålla kvar ungdomarna och personer med längre utbildning i de skilda länen, måste vi sträva efter att utveckla arbetsmarknader som svarar mot dessa förväntningar och mot de nya möjligheter som ungdomarna har. Många ungdomar har fått en specialiserad utbildning, och deras krav kan enligt de erfarenheter vi har gjort de senaste åren endast tillgodoses på de något större arbetsmarknaderna.

Problem av denna art, initiativ för att kunna bygga upp sådana regioner, kommer förvisso att bli en av 1970-talets viktigaste strävanden för oss som har ett politiskt ansvar. Jag menar inte att fastväxandet i en bygd är någonting som särskilt skall prioriteras. En stark bygdegemenskap och rotfasthet har positiva men kanske också negativa drag. Att flytta, att pröva någonting nytt kan också ha sina fördelar. Men vad vi skall eftersträva är inte att här ta ställning till detta, utan det är att skapa ett större mått av valfrihet för människorna i de här avseendena.

Visserligen går kanske centern inte emot en sådan här centralisering, men man säger i sin allmänna välvilja att vi naturligtvis bör sträva efter att föra ut dessa kvalificerade sysselsättningar till flera orter, att de inte bör koncentreras på det sätt som jag här beskrivit. Men hur det skall vara möjligt för centerpartiet att infria ett sådant löfte vet jag inte. Här gäller det en verksamhet som — det har jag redan betonat — i dag väsentligen är lokaliserad till storstadsområdena. Primärcentra är med hänsyn till kommunikationerna de enda tänkbara naturliga lokaliseringsalternativen för den verksamheten. Och med vilka medel skulle det vara möjligt att föra ut den typen av verksamhet också till mindre orter? Det väsentliga är att vi har den inom räckhåll — inte alltför långt borta. I det avseendet anser jag att regeringens förslag innebär ett väsentligt framsteg när det gäller att åstadkomma en utjämning. Slutsatsen blir att centern, med sin allmänt deklarerade decentraliseringspolitik, tycks ha sopat det här problemet under mattan med formuleringar i stället för att verkligen analysera vilka faktiska möjligheter som kunde föreligga. När jag läste centerns riksplan och motion tyckte jag att orden ”decentralisering” och ”centralisering” förekom så ofta, att jag tog mig före att räkna dem. Inte mindre än 82 gånger används dessa ord. Det ger ett intryck av att man upprepat de orden så ofta att man saknat utrymme för att gå in på en analys i det här sammanhanget. Jag tycker inte att man kan förenkla frågeställningarna på det sätt som här skett. Om vi skall få en seriös behandling av dessa problem är det nog nödvändigt att vi mer ägnar oss åt att göra riktiga värderingar. Om man inte förstår att i de olika länen anpassa service och arbetsmarknad efter den moderna tidens krav kommer förvisso ungdomen att fortsätta att flytta bort. Men naturligtvis — det vill jag betona — kan vårt regionalpolitiska arbete inte inskränkas till ungdomens situation. Även de medelålders och äldre har rätt att få sina intressen tillgodosedda. I de grupperna möter vi kanske också det största misstroendet mot centraliseringen, såsom denna nu kommit till uttryck i marknadshushållningen, i konkurrenssamhället. Människor är ängsliga för sin sysselsättning, och det är — som vi vet — konkurrensen som driver fram nedläggning av arbetsplatser ute i bygderna. Under den här debatten har det förekommit ett intressant meningsutbyte mellan statsministern och herr Fälldin. Det gällde jordbruks kooperationens insatser i näringslivet beträffande centraliseringen. Herr Fälldin bad statsministern att ge ett exempel på en näring, som är mer bygdeanknuten än jordbrukskooperationen. Jag vet inte om det var av tidsskäl som statsministern avstod från att ta upp ett i varje fall mycket näraliggande exempel som jag tror att vem som helst av kammarens ledamöter skulle ha kunnat ge herr Fälldin i dessa sammanhang. Jag tänker då på sågverksrörelsen sådan den är gestaltad i vårt land. Det finns i Sverige inte mindre än 4 000 sågverksföretag, som sammantaget sysselsätter 25 000 människor. Men det är en näringsgren som befinner sig i en press, och många av de mindre sågarna håller i dag på att försvinna. Inom denna näringsgren finns en stark oro inför framtiden. Denna oro härleder sig främst till risken för att bondekooperationen skall slå bort underlaget för dessa småindustrier och genom stora anläggningar vid kusterna samt med leveransplikt för skogsägarna bygga upp sina egna företag. Jag tar upp denna fråga därför att den är högst aktuell för oss, när vi har att ta ställning till olika ansökningar om lokaliseringsstöd. Naturligtvis — det vill jag betona — skall vi inte gå emot en rationalisering av sågverksrörelsen. Men här kan dock finnas, menar jag, goda alternativ till en så våldsam centraliseringprocess som skett i fråga om förädlingen av de egentliga jordbruksprodukterna. Låt oss nu verkligen undersöka om vi inte kan ta till vara de tekniska möjligheterna att rationalisera även inom de mindre enheterna, så att vi slipper den koncentration som varit så utmärkande för mejerihanteringen och för slakten. Jag har haft kontakt med många sågverksägare, som beskrivit sitt dilemma. Jag har blivit uppvaktad från kommuner som säger: Ni kommer väl inte att ge stöd till denna etablering vid kusten. Slå vakt om våra intressen så att vi kan ha kvar sysselsättningen här i inlandet. Jag kan försäkra er att vi här står inför ett sådant problem att vi, om vi inte gör ett allvarligt försök att komma till rätta med denna strukturomvandling, löper risk att förlora många tusental arbetstillfällen i inlandet, där vi har mycket små förutsättningar att ge någonting annat i stället. Jag skulle gärna vilja fråga, inte bara centerns representanter utan också er andra här: Är det riktigt att agera på det sätt som vi gör? Kan inte den tekniska utvecklingen ge oss möjlighet att bevara sysselsättningen i de mindre och medelstora företag som i dag löper risk att slukas upp av en obönhörlig rationalisering, såvida den skall ha såsom målsättning att de stora enheterna alltid skall betraktas som överlägsna? Jag ställer denna fråga, men jag vet att jag inte kommer att få något svar på den. Jag har märkt under denna diskussion att de borgerliga representanterna inte kommer att delta i denna debatt på det seriösa sätt som man skulle föreställa sig vara naturligt i en riksdagsdebatt om en stor fråga. Jag märkte av partiledarnas ordbyte att man tydligen bör avhålla sig från att kritisera någonting som kan vara obehagligt för ett annat borgerligt parti. Därför har jag inte föreställningen att de kommer att handla i riksdagsstadgans goda anda, där det sägs att ledamot äger att fritt tala och utlåta sig i alla frågor som under överläggning komma. Här kommer i stället partiintressena och de taktiska intressena att utåt markera enighet även om det är ett aldrig så undergrävt gemensamt ställningstagande. Det gör att man avstår från att ge sig i den debatten. Låt mig till sist, ärade ledamöter, också ta upp till diskussion en annan aspekt på ortsstrukturen och knyta an till de motioner som här föreligger! De resurser som vi kan avsätta för regionalpolitiken är begränsade. Det gäller för oss att inom givna ramar försöka tillgodose olika mål för vår samhällspolitik. Det gäller också att avväga intressena hos den nuvarande och den kommande generationen, något som kanske alldeles speciellt kommer till uttryck i den fysiska riksplanen men som också gäller vissa element i den regionalpolitiska planeringen.

Länen är så olika befolkningsmässigt och på andra sätt, att det med en viss typ av planering inte är möjligt att nå samma resultat i alla län. Vi har med hänsyn till resurserna inte vågat räkna med att ha mer än ett primärt centrum i varje län. Planeringsproblemet i Östergötlands län med dess 380 000 invånare är av lätt förståeliga skäl andra än problemen i t.ex. Jämtlands län, där man har 125 000 invånare och en fem gånger så stor yta. Sådana skillnader återspeglas också i länsprogrammen. Vid avvägningen mellan olika orter har Västerbottens län varit ett särskilt problem. I kustlandet finns två dominerande befolkningscentra, Umeå och Skellefteå. — Jag tror vi såg bilder, som herr Nordgren visade, därifrån för en stund sedan — eller var de kanske från det egna hemlänet? De påminde i alla fall mycket om en bild från Skellefteå som jag har sett nyligen. Länsstyrelsen gjorde i länsprogrammet en åtskillnad mellan dessa båda orter och gav vid klassificeringen ett visst försteg åt Umeå. I propositionen hänförde vi, bl.a. med hänsyn till den totala befolkningen i länet, Skellefteå till gruppen regionala centra. De små skillnaderna mellan de båda orterna gjorde naturligtvis att det fanns skäl både för och emot denna skillnad. Det förvånar mig inte att man vid utskottsbehandlingen har föreslagit att Skellefteå skall hänföras till gruppen primära centra. Jag kan försäkra att regeringen inte tar illa vid sig av detta, lika litet som vi har någon invändning att göra mot att utskottet anser att Avestaoch Hedemorablocken bör föras till stödområdet. Jag vill betona — och denna uppfattning har jag kunnat utläsa hos dem som talat för utskottet — att även om man delar upp detta län på två primära centra, kan det självfallet inte innebära att länet kan påräkna nämnvärt större resurser än det skulle ha fått, om det varit fråga om ett primärt centrum. Därför måste det bli rätt så intrikata avvägningar mellan dessa båda kommuner. Jag förutsätter att länsstyrelsen i samarbete med respektive kommuner får ägna dessa avvägningsfrågor en särskild uppmärksamhet i framtiden. Ser vi till ortsstorlek och funktioner finns det i andra delar av landet orter, som är ganska jämförbara med Skellefteå. Redan i det angränsande Västernorrlands län finner vi sådana exempel. Sundsvall med över 90 000 som befolkningsunderlag inom sitt kommunblock är ett primärt centrum i länsplanen. Men norr om Sundsvall ligger längs kusten Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, som alla tre är betecknade som regionala centra. Dessa kommuner har ganska olika befolkningstal. Skulle man enbart gå efter en jämförelse mellan befolkningsunderlagen, kan man kanske i Örnsköldsvik säga: Här har vi lika många människor som det finns i Skellefteå. Vi befinner oss ett trappsteg över Kramfors och Härnösand. Nu bör också vår ort betecknas som ett primärt centrum.

Jag vill liksom utskottet erinra om att den regionala utvecklingsir en rullande planering och att vi därför om några år kan få planeringen anledning att se över vår plan, registrera de erfarenheter man har gjort och söka oss fram kanske till andra värderingar, om så är nödvändigt. Det kan, fru talman, inte upprepas ofta nog att vi i regionalpolitiken måste ha en helhetssyn på förhållandet mellan olika tätorter och mellan tätort och landsbygd. Jag tyckte det var sympatiskt att herr Nilsson i Tvärålund, som vanligtvis eftersom han är vald i Norrland sysslar med Norrlandsproblemen, nu ägnade så stort intresse åt Stockholmsregionens förhållanden. Men låt oss inte enbart därför att vi funnit att länets primära centra i vis avseenden fyller en funktion för arbetsmarknad och service beteckna dessa orter som någonting förmer än de övriga som finns inom regionen. Alla regiontyper har ju sina uppgifter i vårt komplicerade samhällssystem. De är delar i en region, i vilken människorna skall verka, finna rekreation och avkoppling, och vi skall se detta som så att säga en gemensam tillgång. Jag vill understryka att det regionalpolitiska handlingsprogrammet inte innebär ett underkännande av kommunreformen, som det antytts på visst håll. Vi kommer 1974 att ha fullbordat den här bitvis ganska smärtsamma sammanläggningen, men vi har då skapat kommuner med bättre förutsättningar att ge likvärdiga förhållanden för människorna. Vi kan då också räkna med att primärkommunen bättre än tidigare kan fylla en uppgift både för arbetsmarknad och för service. Den planering som vi nu diskuterar och det program som riksdagen kommer att fatta beslut om som vi hoppas åtminstone någon gång under morgondagen — är det första program av den hä karaktären som vi antar. Det blir en fortsatt planering som måste gå ut på att vi försöker att ytterligare förbättra våra kunskaper om de regionalpolitiska problemen och förbättra de hjälpmedel som vi skall använda oss av för att åstadkomma en bättre regional balans. Vi går alltså ut med detta program. Jag vill gärna liksom herr Eriksson i Arvika understryka att det gäller att engagera de många människorna i detta land i dessa problem. Själv skall jag gärna försöka ta vara på det uppslag som utskottets ordförande gav, att vi i någon form skall ge information om det riksdagsbeslut som jag uttrycker förhoppningen om skall bli positivt i den bemärkelsen att riksdagen följer regeringsförslaget i allt väsentligt. Jag tror att en sådan information betyder ökad förståelse för dessa problem liksom att vi skall kunna diskutera dem utan att missförstå varandra i så hög grad som kanske har förekommit i den här typen av debatter.
Jag får meddela att vid början av kammarens sammanträde onsdagen den 28 mars kommer att anställas val av en riksdagens ombudsman.
Jag får meddela att val av en fullmäktig jämte suppleant i riksbanken kommer att ske onsdagen den 12 december.

Fru talman! Jag tycker nog att inrikesministern tar på sig bekymmer i onödan när han står här i talarstolen och säger att han är ängslig för att vi vanliga riksdagsmän inte skulle efterleva riksdagsstadgan. Jag undrar om inte statsrådet Holmqvist med fullt förtroende kan överlåta åt talmanskretsen att avgöra när vi bryter mot den stadgan. Några ord om det här med jordbrukskooperationen. Det är på något vis avslöjande att statsråd och andra socialdemokrater inte har något annat att exemplifiera med än jordbrukskooperationen när ni diskuterar lokaliseringspolitik och regionalpolitik. Ni skulle kunna åstadkomma långt mer dramatiska effekter. Låt mig ge ett litet tips. Nöj er inte med att i broschyrer och handlingar som ni skickar ut tala om hur många mejerier det fanns 1929. Gå gärna något ytterligare antal år tillbaka, när det i varje jordbruk fanns en separator och en kärna och då smöroch osttillverkning utfördes i varje lantbrukarhem. Se efter hur många mejerier det då fanns och jämför med antalet i dag. Effekten blir ju så mycket mera dramatisk om ni väljer den metoden. Så några ord beträffande sågverken. Ja, verkligen herr inrikesminister; från mitt eget lokala område vet jag hur småsågverksägarna i offentliga sammanhang har förklarat det vara positivt och bra att skogsägarrörelsen har garanterat dem virke så att de kunnat fortsätta driften. De har också uttryckt sin tillfredsställelse över att skogsägarrörelsen har svarat för krediter, vilket också bidragit till att de kunnat fortsätta sin verksamhet. Jag vet att i lokaliseringsärenden i sen tid är det just bondekooperationen, skogsägarrörelsen, som i områden jag känner till har garanterat virke till dessa småsågar. Om inrikesministern ser till att domänverket och bolagen gör samma prestation så finns det ett underlag för denna sågverksrörelse, som också jag tycker skall ligga så nära virkesområdet som möjligt. Det visar sig att den flis man får av avfallet med fördel kan transporteras till en massafabrik, den tål ganska långa transporter. Det här är ingen ny tanke från vår sida, och jag är glad över att inrikesministern numera är inne på att försöka medverka till en sådan utveckling. Sedan hela resonemanget om ortsklassificeringen! Först framhåller inrikesministern i början av sitt anförande hur viktigt det är att man i varje län får en kraftig koncentration genom ett primärcentrum, och han bygger upp ett resonemang omkring det. I slutet av sitt anförande säger inrikesministern att nu innebär inte det här att de andra orterna skulle komma i ett sämre läge. Det är inte särskilt förenliga ståndpunkter. Däremellan säger inrikesministern att när man nu gör två primära centra i Västerbotten, kommer det att medföra ett intrikat problem därför att några mer resurser skall man inte få. Sedan gör inrikesministern en jämförelse med Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik i mitt eget län och visar att det finns 1 i och för sig att bygga ut i Örnsköldsviksområdet eller Kramforsområdet — ja visst gör det det — och frågar: Vad har centern för möjligheter att föra ut verksamheter till sådana områden? Ja, i alla de fall där vi kan fatta politiska beslut om det går det ju bra. Vilken inställning hade inrikesministern när det gällde myntverkets utflyttning till Söderhamn? Visst hade det gått bra att genom ett beslut här i riksdagen föra ut den aktiviteten till Söderhamn fastän detta i dag inte är klassat som primärcentrum. Nu vill jag fråga dem som avstyrkte den gången: Var det därför att Söderhamn inte är lokaliseringsvärdigt? Eller vad är det för filosofi som ligger bakom? Inrikesministern visar hur komplicerat det här är. Jag kan ta upp Jämtland, där majoriteten i länsstyrelsen föreslog sju orter och en minoritet föreslog fem orter. Statsrådet föreslår tre orter. Naturligtvis har inrikesministern tillsammans med alla sina sakkunniga i departementet det vill jag gärna säga — skaffat sig god kännedom om situationen i alla län. Därvidlag får det inte vara något missförstånd. Jag känner situationen rätt bra i Västernorrland. Men jag skäms inte för att tillstå att jag inte har motsvarande kunskaper om norra Älvsborgs eller Kalmar län eller vilket annat län man tar. När det nu är så komplicerat i Västernorrland som inrikesministern visade, är inte det resonemanget i och för sig ett skäl att säga: Vi ställer den här resursen till Västernorrlands läns förfogande? Sedan får människorna där fördela de resurserna och lösa de här mycket knepiga avvägningsfrågorna. Enkelt uttryckt: det finns ju förnuftigt folk kvar i varje län trots att man har skickat några stycken hit till Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag är litet överraskad av att inrikesministern anser sig nästan behöva ta till tumskruvar för att få upp både herr Fälldin och mig i talarstolen. Det är ju bara omsorg om kammarens tid som gör att vi är litet försiktiga. Annars skulle vi med förtjusning och glädje diskutera de här frågorna med inrikesministern mycket länge. Jag skall gå direkt in på frågan om sågverksnäringens ställning och om statsmakternas ansvar i det läge där en omstruktureringsprocess är alldeles nödvändig. Jag tror liksom herr Fälldin att inrikesministern överdriver det här med leveransplikten. Jag har själv suttit som ordförande i en stiftelse som ägde skogsmark på ett par tusen hektar. Och jag har förhandlat med skogsägarföreningen. Det fanns inget som helst krav på leveransplikt när man skulle gå in som medlem. Men viktigare än så är ju frågan: Hur skall man klara ett rimligt antal av de här småsågarna? Vi var för några år sedan i ett läge där det gällde att få upp dem till en nivå över 5 000 standards. Det gällde att se till att de alla hade sin barkningsmaskin. Företagarföreningarna kunde möjligen med direktlån klara just detta. Men att sedan ge pengar till en vidareutveckling så att sågverket kunde utvecklas och tävla med de större enheterna, t.ex. dem som finns inom skogsägarföreningarna, och åstadkomma en exportkapacitet som verkligen var konkurrensduglig, det hade vi icke resurser till. Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp en fråga som jag har grunnat mycket över. Varför har socialdemokraterna och regeringen så benhårt år efter år motarbetat utvecklingen av företagarföreningarnas resurser? Varje år har ni nödtorftigt ökat anslagen men aldrig i relation till vad företagarföreningarna och deras riksorganisation har begärt. Tänk om vi under dessa viktiga omstruktureringsår hade haft de administrativa resurserna att hjälpa dem med kalkylering och marknadsföring. Tänk om vi hade haft möjligt att ge direktlån, inte med de snäva gränser som gällt utan upp till ett par tre hundratusen, så att vi hade kunnat sätta in lånen i det rätta ögonblicket och inte behövt vänta i månader på kommerskollegii behandling av dessa ärenden! Jag tror faktiskt, herr inrikesminister, att vi skulle ha kunnat genomföra denna strukturomvandling mycket mjukare inte minst i de berörda skogslänen och därmed ha räddat åtskilliga arbetstillfällen — inte bara för stunden genom att hålla tillbaka den omstrukturering som var nödvändig utan genom att verkligen ge ett underlag för näringen. Det skulle t.o.m. under de svåra år när valutareserven gick tillbaka som värst ha varit möjligt att få ett icke föraktligt tillskott av valuta, om vi hade lyckats upprätthålla leveranserna på England av sågat och hyvlat virke i större utsträckning än vad som blev fallet. Den helhetssyn på näringslivet som inrikesministern så riktigt anlägger hade alltså kunnat komma till uttryck på ett helt annat sätt inom denna näring, om regeringen hade varit mera positiv, satsat i tid på företagarföreningarna och inte som nu låtit sig släpas fram till att ge dessa föreningar större resurser. I detta sammanhang har också — det vill jag framhålla — affärsbankerna betytt oerhört mycket för möjligheterna att vidmakthålla en viss utveckling i ett kritiskt läge. Med tanke på vad man kan läsa exempelvis i protokollet från SAP-kongressen om hur fruktansvärda dessa affärsbanker är, hur illa de beter sig, hur litet ansvar de känner och hur litet de gör för att underlätta näringslivets utveckling tycker jag, att detta är ett naturligt tillfälle att konstatera, att det faktiskt bedrivs ett mycket värdefullt samarbete mellan kreditinstituten och det utövande näringslivet.

Fru talman! Statsrådet hänvisade till att den nu föreliggande propositionen vilar på en säker grund: bara fem länsstyrelser har anfört erinringar och avgivit reservationer. Man skulle alltså vara enig ute i länen. Jag är själv ledamot i en länsstyrelse och känner något till planeringsproblematiken. Jag vill göra gällande att man ute i länen främst bland förtroendevalda känner en viss ovana i denna hantering. Vidare ger Kungl. Maj:t anvisningar och direktiv för planeringen, som länsstyrelsernas ledamöter har att rätta sig efter. I Västerbotten har bl.a. det parti som jag representerar reserverat sig mot de föreslagna storstadsalternativen och för etableringskontroll i storstadsområdena. Jag ser med vissa förväntningar fram emot fortsatt planeringsverksamhet som kan ge mera av värdefulla erfarenheter. Statsrådet väntar sig inget svar på sina frågor beträffande jordbrukets föreningsrörelse. Han tog upp skogsägarrörelsen och nämnde de 4 000 sågverken, som skulle komma att minska i antal. Vad gäller sågverksstrukturen och dess lokalisering var den etablerad redan innan skogsägarrörelsen i någon större utsträckning kom in i detta sammanhang. Låt mig dock peka på vad ett företag som jag känner till, NCB, har gjort för att rädda fabriker och sysselsättning i Jämtland t.ex. Statsrådet känner till vad skogsägareföreningen i Västerbotten försöker göra på sågverksområdet och i inlandet. Jag vill gärna tacksamt notera att regeringen i olika fall har varit positivt inställd till dessa frågor. NCB:s huvudkontor är beläget i Kramfors; ett exempel på decentraliserad företagsledning. Det finns mycket mer att tillägga. Ett annat förhållande som hör hemma i det här sammanhanget är att de privata skogsägarna i inlandet har en liten andel av skogsmarken och skogsproduktionen i jämförelse med hur det är vid kusten. I inlandet är bolagen och domänverket de dominerande skogsägarna, och de borde därför dominera förädlingsindustrin där. Jag hoppas att statsrådet tänker på detta vid etablering av industriell verksamhet på skogsområdet.

Fru talman! Först ett par ord till herr Nilsson i Tvärålund med anledning av hans anmärkning. En framskrivning av dagens befolkning i Norrbottens län utan flyttningsantagande — utan nettoflyttning — skulle för 1980 ge en totalbefolkning på 272 000. Den som då i ett program sätter befolkningssiffran för 1980 till 260 000 måste alltså vara anhängare av att det flyttar ut 12 000 människor, dvs. mellanskillnaden mellan 272 00 och 260 000. Det var detta jag påtalade. Då är det alltså inget misstag att centern skulle tolerera att 12 000 människor flyttar ut från Norrbottens län. Jag trodde att det var en felskrivning, för det stämmer dåligt med vad ni i övrigt säger. Så till frågan om befolkningsramarna som mycket ytligt har berörts av inrikesministern. Jag har tidigare ställt en fråga till herr Fagerlund utan att ha fått något svar. Liksom centern ställer regeringen upp en befolkningsmålsättning eller befolkningsramar. Varför ger man då inga beräkningar på hur många jobb som behöver skapas för att målen i dessa befolkningsramar skall kunna uppnås? Jag har konstaterat att grovt taget 50 000 sysselsättningstillfällen har gått förlorade i skogslänen på fem år, under de år då den hittillsvarande lokaliseringspolitiken har ägt bestånd. Man måste skapa grovt räknat 100 000 nya jobb för att kompensera förlusten och för att bygga under den befolkning som dessa län enligt regeringens målsättning skall ha 1980. Hur skall man kunna åstadkomma det med nuvarande koncentrationsprocess inom det privatkapitalistiska näringslivet? Hur skall man över huvud taget åstadkomma det utan styrningsåtgärder? Och varför finns det inga kalkyler på hur många jobb som behövs? När ni har kalkyler för befolkningen, borde ni väl ha kalkyler för jobben, annars råkar ni ut för samma kritik som ni själva riktar mot centern.
Fru talman! Jag är väldigt ledsen över att herr Fälldin tog så illa vid sig när jag på hans uttryckliga önskan nämnde ett exempel på en näringsgren med stark bygdeanknytning. När jag gjorde det, tog herr Fälldin upp det precis som om jag ville komma honom eller föreningsrörelsen till livs. Jag redovisade den oro som finns bland dessa sågverksägare. Om herr Fälldin har behov av det skall jag gärna säga att jag vill ge erkännande åt vad skogsägarrörelsen har betytt på många håll. Jag är också säker på att den inställningen finns, som herr Fälldin säger, att man vill hjälpa sina bygdesågar på åtskilliga håll. Men jag skall inte dölja att jag har mött problemet, och det har faktiskt varit mest framträdande för mig i södra Sverige. Jag vet inte om f. d. landshövdingen i Kronobergs län haft tillfälle att följa upp detta. Också i det länet finns problem av det här slaget, även om de inte är så markerade som i Kalmar län, där det är en ännu större koncentration av småsågar. Jag är mycket tacksam för den deklaration som herr Fälldin gjort här i kammaren. Den ger oss ett underlag för vårt handlande. Vi behöver och det var därför jag gjorde min redovisning — få en viljeyttring när det gäller hur vi skall gå fram på det här området. Jag är nämligen rädd för att vi kan stå inför en utveckling där antalet sågar mycket snabbt rasar ned, och i så fall tappar vi många arbetstillfällen i inlandet, där vi har stora svårigheter att finna andra. Jag har inte behov av att fortsätta den debatten. Jag är tacksam för det som här är deklarerat, även om jag tyckte att herr Helén inte bara skulle ha skyggat undan, som han nu gjorde, inför det här problemet — för det är ett faktiskt problem i södra Sverige. Jag vet inte varför myntverket kom in i debatten; den frågan behandlades ju av riksdagen, som tog ställning till lokaliseringen. Och vem skulle annars ha gjort det? Det är vår egen uppgift att slå mynt i det här landet; det är någonting som tillkommer oss här i riksdagen att fatta beslut om. Jag vet inte vad detta beslut har med dagens debatt att skaffa. Men låt mig gärna ta fasta på kritiken mot ortsbestämningen av Skellefteå. Jag kan gärna erkänna att vi kanske gjorde en missbedömning Fredagen den när vi försökte tolka ut länsprogrammen. Vi hade ett preliminärt 15 december 1972 änsprogram och vi hade det slutliga. Det fanns skillnader mellan dessa RASER - båda program när det gällde graderingen av orterna. Vi stod då inför Regional utveckfrågan: Skall vi här göra ett avsteg från den princip som vi i övrigt har, att ling och hushållning varje län skall ha ett centrum? med mark och vat När vi vägde för och emot kom vi fram till att det bara borde vara ett fen primärt centrum i Västerbotten. Men sedan fick vi klart för oss att vi hade tolkat situationen fel och att det fanns en stark opinion — inte bara i Skellefteå för två centra. Vi upptäckte också att representanter från Umeå hade väckt motioner om att beslutet borde korrigeras. Jag är öppen för att det göres en ändring; jag är inte prestigebunden i dessa frågor. Jag har inte några överdrivna föreställningar om planeringen, utan jag tror att det snarast är herr Fälldin och hans partivänner som försökt utnyttja det här planeringsarbetet i överkant och slagit mynt av det — för att återkomma till det uttrycket — politiskt ute i bygderna. När det gäller Skellefteå, har jag för min del deklarerat att jag inte har någonting emot om riksdagen kommer fram till ett annat beslut. I Jämtland hade faktiskt länsstyrelsen betecknat alla kommuner utöver Östersund som regionala centra. Utgångspunkten var att ett regionalt centrum skulle ha betydelse också för intilliggande kommuner, och när alla kommuner var markerade som centra, tappade den markeringen sin betydelse. Jag kan inte se att vårt förslag i sak innebär någon ändring, men vi har försökt göra en avvägning som står i bättre överensstämmelse med planeringsmetodiken i övrigt. För tydlighetens skull vill jag säga — om jag nu formulerade mig illa — att det naturligtvis inte är någon som bryter mot riksdagsstadgan, utan jag sade att man inte utnyttjar den möjlighet stadgan ger. Det var väl närmast ett litet skämtsamt inpass det var absolut inte menat som någon kritik mot fru talmannen eller någon annan. Om jag nu med hjälp av tumskruvar fick herr Helén att tala, tycker jag nog att hans besked på denna punkt blev litet halvdant. Men jag får väl nöja mig med det. Företagarföreningarna har redan nu möjlighet att bevilja lån på 200 000 kronor. Delvis är herr Heléns önskemål alltså redan tillgodosedda. Kommerskollegium, som företagarföreningarna lätt kan ta kontakt med, kan dessutom gå in med garantilån. Jag tycker därför att företagarföreningarnas möjligheter att ge stöd inte är så dåliga. Det har, herr Nilsson i Tvärålund, utfärdats anvisningar för planeringsarbetet. Innan dessa anvisningar gick ut hade vi kontakter med Kommunförbundet, Landstingsförbundet och andra organisationer. Vi har överlagt med vissa länsstyrelser. Det har ingått som en rutin i arbetet att vi har försökt testa formulär på något län innan vi gått ut med dem. Avsikten har aldrig varit att lägga någon politisk innebörd i anvisningarna; de har i hög grad varit ett expertjobb. Experterna har ju en benägenhet att — för att uppnå förståelse sinsemellan och röra sig med så distinkta begrepp som möjligt skapa en speciell vokabulär som inte alltid är gångbar i det praktiska livet. Det kan nog både Jörn Svensson 136 och andra som sysslat med dessa frågor som experter intyga. Men jag tror att vi har lyckats i planen formulera om experternas språk till ett språk som vi vanliga människor också kan förstå. Jag vill bara understryka, herr Nordgren, att det är en rullande plan. Jag tror att dess värde kanske främst är att vi nu har någonting att utgå från, när vi resonerar om vad som skall ske. Man kan göra avvikelser från planen, men man vet då vad man gör. Många har sagt till mig att enbart det förhållandet att vi nu har en mall, en karta att utgå från gör det lättare. Jag tror att det skall bli möjligt för oss att efter hand som utvecklingen går vidare vinna allt större förståelse för detta arbete. Vi upplever ett starkt behov av att planera i vår egen kommun, vi erkänner behovet av att planera i länet och självklart behöver vi också en översiktlig planering för hela riket när det gäller utveckling av näringsliv, arbetstillfällen, service osv. Fru talman! Jag skall inte fresta kammarens tålamod med ett längre inlägg med hänsyn till den långa talarlistan.
Fru talman! Jag tog inte illa vid mig av diskussionen om småsågverksägarna. Jag tyckte att det var en intressant sida som jag gärna ville kommentera. Men för undvikande av varje missförstånd vill jag säga att jag gör inga deklarationer på jordbrukskooperationens vägnar. Jag redovisade erfarenheter från mitt eget län och tog dem som underlag för mitt resonemang om att om det blev en motsvarande inställning på andra håll kan vi se positivt på möjligheterna att få en spridd sysselsättning.

Ty det är ju innebörden i vad han säger om att de andra därför inte är utestängda. ”Man skulle öka koncentrationsgraden i de primära centra”, sade inrikesministern i sitt förra anförande, ”och det är möjligt att Fälldin inte tycker om det.” Men om man gör det måste det få en motsvarande effekt någonstans i andra delar av länet. En sak som inrikesministern sade håller jag med om till hundra procent, och det är att förutsättningarna i de olika länen skiljer sig mycket. Det finns ingen mall som gäller överallt.

Vi skall väl ändå försöka komma bort från den ordning som hittills har gällt — jag skall ta ett exempel: När man hemma i länet skulle ordna med vård för en viss grupp människor var man över alla partigränser ense om att man skulle ha två avdelningar, en i Sundsvall och en i Sollefteå. Medicinalstyrelsen krånglade i ett års tid innan detta landstingsönskemål fick gå igenom. Varför detta förmynderskap i det här Nr 144 avseendet? Nej, låt besluten tas där problemen finns! Människorna kommer att se till länets bästa.
Fru talman! Inrikesministern tog upp sågverksnäringen som ett intressant och belysande exempel på hur man skall hantera ett branschproblem i omstruktureringens år, och det var därför jag gick in på saken litet mera i detalj. Jag är ledsen att inrikesministern inte ville följa med i den debatten Jag tog särskilt det samhällsstöd som företagarföreningarna kan ge som exempel på hur man skulle ha kunnat underlätta omstruktureringen, så att inte så många hade stupat i onödan, och det var därför att regeringen år efter år har prutat på de begärda anslagen. Nu har de visserligen, som inrikesministern säger, kommit upp i rimligare belopp när det gäller de regionala företagarföreningarnas handlingsfrihet i fråga om både direktlån och annat stöd, men just under de åren var det icke så. Säg då inte att det här skulle ha krävt skattehöjningar, för här är det mycket produktiva investeringar som kan komma till stånd, om man bara får hjälp med kalkyleringsarbetet, med marknadsföringen och med de nödvändiga maskinivesteringarna. Sedan frågade inrikesministern nästan litet hotfullt hur jag följde upp det här i Kronobergs län, så jag började undra om jag skulle få någon retroaktiv JO-anmälan på mig. Jag jobbade faktiskt ordentligt med det här. I företagarföreningens styrelse hade vi den man som nu är ordförande i de enskilda sågverkens riksorganisation, så nog fick jag klart för mig att det fanns spänningar och problem mellan skogsägarrörelsen och dessa sågverk. Men det gick att rätta till saken, och jag kunde aldrig konstatera att det förelåg någon leveransplikt som gjorde att något enskilt sågverk stupade. Till sist säger inrikesministern att jag skyggar undan för de verkliga problemen i debatten mellan honom och herr Fälldin. Jag har en känsla av att inte förrän jag ger mig på herr Fälldin med såg och yxa är inrikesministern riktigt nöjd — men det tänker jag inte göra.
Fru talman! Den igångsatta planeringen på länsnivå tror jag är en mycket god början på en utveckling mot länsdemokrati, som vi inom centern ser fram emot. När det gäller anvisningarnas styrande inverkan på länsplaneringen kan jag nämna ett exempel, som kar Kungl. Maj:ts ering upptog i ortshierarkin allt från storstäder, storstadsalternativ och ända ner till små orter. Vi har tre e klargör min synpunkt i det fallet. storstäder i vårt land, brukar vi komma överens om. Storstadsalternativen skulle ha minst 100 000 människor. Dit skulle styras huvuddelen av samhällelig service och regionalpolitiska resurser. Det är naturligt att varje län strävade efter att presentera åtminstone ett storstadsalternativ. Det har också de flesta länsstyrelser strävat efter och argumenterat för. Från vårt län argumenterade vi mot principen med storstadsalternativ, och vi kan med glädje konstatera att statsrådet har beaktat våra synpunkter i det avseendet. Men vi var trots allt tvungna att presentera Umeå som ett realistiskt storstadsalternativ. Fredagen den Fru talman! Jag konstaterar med stor glädje att hetsigheten i debatten 15 december 1972 har sjunkit undan för undan — från statsministerns hetsighet vid — a Regional utveck remissdebatten till hans något lugnare uppträdande i dag och nu senast statsrådet Holmqvists som jag tycker sympatiskt sansade inlägg och repliker. Det är ingen kvittering av hans uppmärksammande av mitt inlägg i vad gäller storstäderna, utan jag menar detta uppriktigt. Jag tror att ett lugnt uppträdande är en god förutsättning för samförstånd och undvikande av missförstånd. Det är ju ett mycket stort missförstånd om socialdemokratin inte har uppfattat vår syn på lokaliseringspolitiken och regionalpolitiken såsom en helhetssyn omfattande hela riket. Till sist vill jag till herr Jörn Svensson på nytt säga att det är riktigt att länsplanen för Norrbotten omfattar en ram på 260 000 människor och att centerplanen har samma befolkningtal. Det han nämnde var den teoretiska framskrivningen av vissa befolkningssiffror. Om jag tar BD 80, så får jag uppgiften att den då först utarbetade planen hade en sådan teoretisk framskrivning i Norrbotten på 290 000-300 000 personer. Jörn Svenssons inlägg bevisade väl för kammaren att centerpartiets tackling av det här problemet vilar på en saklig grund. Grunden var länsstyrelsens egen uppfattning.